Herr talman! Anders Ygeman har frågat mig vilken grund jag har för påståendet att Holland skulle sakna fri företagsamhet. Herr talman! Frågan är ställd utifrån ett löst citat av mig, taget ur Svensk Åkeritidning den 28 januari i år. Citatet åsyftar ett socialdemokratiskt utspel om bland annat den så kallade holländska modellen. Jag har alltså inte uttalat mig om Holland eller om hur de regelverk de har fungerar där. Därmed saknas relevant grund för påståendet som Anders Ygeman tar upp i sin fråga.

Herr talman! Jag är lite förundrad över ministerns svar. Forskning från Lunds universitet visar att tusentals illegala lastbilstransporter sker i Sverige varje dag. Trots åtta år vid makten har regeringen inte vidtagit en enda verkningsfull åtgärd mot de illegala lastbilstransporterna. Vi socialdemokrater har föreslagit ett flertal åtgärder som skulle kunna ge resultat här och nu. Infrastrukturministern, ivrigt påhejad av Fjellner, vill i stället gå åt motsatt håll och helt avskaffa reglerna för inrikestrafiken för lastbilar. En av de åtgärder vi socialdemokrater har föreslagit är den så kallade holländska modellen, det vill säga att man ska vara anställd i det företag som innehar trafiktillståndet. När ministern får frågan av Svensk Åkeritidning om hon är beredd att pröva den holländska modellen säger hon att "frågan är om de" - alltså Socialdemokraterna - "tänkt hela vägen? Innebär det att de är beredda på att vi inte ska ha fri företagsamhet i Sverige?" Nu säger ministern att min frågeställning är irrelevant. Jag måste därför fråga statsrådet: Är hon felciterad i Svensk Åkeritidning? Menar hon inte, som hon sade, att den holländska modellen skulle leda till att den fria företagsamheten försvinner? Om hon inte menade det, vad menade hon i så fall? Menade ministern det som hon sade, som de skrev i tidningen, som blev ett stort citat och som jag vet att hon har sagt vid ett flertal andra tillfällen? Hur kommer det sig då att Holland, som i ganska många år har använt sig av just den holländska modellen, ändå har mer fri företagsamhet än Sverige har efter åtta år med borgerlig regering, om man ska tro The Heritage Foundation och Wall Street Journal? Och varför har man inte vidtagit några verkningsfulla åtgärder mot den illegala lastbilstrafiken?
Herr talman! Det kan bli väldigt rörigt och förvirrande om man pratar om olika citat fram och tillbaka, vem som har sagt det och vad som menas. Jag har också Svensk Åkeritidning. Men frågan, herr talman, kopplar tillbaka till påståendet att Holland saknar fri företagsamhet. Eftersom jag inte har pratat om Holland kan jag heller inte svara på en fråga om det. Men det är egentligen ointressant. Anders Ygeman nämnde just att det far tusentals illegala transporter på våra vägar. Det skulle vara intressant att veta om Socialdemokraterna och Anders Ygeman verkligen menar att varje lastbil som är utlandsregistrerad, eller kanske varje svenskregistrerad lastbil med en utländsk förare, är illegal. I sådana fall har vi ett stort problem. Det finns nämligen inga belägg för att så skulle vara fallet. Däremot borde vi vara överens om att det stora problemet är när det uppstår fusk, när man inte följer regelverk som gäller för att få köra yrkestrafik på väg. Det är cabotagetrafik eller annan trafik där det förekommer fusk. Här har dock regeringen gett uppdrag till Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Vi har särskilt pekat ut att det ska göras möjligt att hindra fortsatt färd - det som ibland kallas klampning kan vara ett sätt - eller att titta på handlingar. Här, herr talman, har jag förstått att vi är överens, så här borde det inte finnas någon konflikt. Däremot tycker jag att det vore intressant att höra Anders Ygemans åsikt om det här sett i ett större perspektiv. Vi talar om möjligheten till fler jobb och att stärka konkurrenskraften för Sverige, framför allt i den omvärld vi befinner oss i. Inom europeiska gemenskapen försöker vi ta bort sådant som tullhinder och speciallagar, sådant som hindrar företagsamhet - framför allt våra svenska företag som lever på export - från att växa. Ska vi då ha mer av hinder, mer av försvåranden? Ska vi inte ha en i grunden fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och sådant som stärker även svenska företag? Är det en ny melodi som Socialdemokraterna har börjat spela, och av vilken anledning gör de i så fall det? Herr talman! Jag tror att Anders Ygeman och jag egentligen är överens i sak om att när det förekommer fusk inom yrkestrafiken på våra vägar ska vi göra någonting åt det. Det är inte där konflikten ligger, även om det låter så här i kväll.
Herr talman! Statsrådet ställde två frågor till mig men svarade inte på någon av dem jag ställde till henne. Jag kan snabbt svara på hennes två frågor. Svaret är nej på båda frågorna. Nej, alla utländska transporter i Sverige är inte illegala. Nej, alla svenska transporter är inte illegala. Däremot sker det tusentals illegala inrikestransporter under cabotageflagg varje dag, vilket forskning från Lunds universitet tydligt har visat. Men varför svarar inte ministern på huvudfrågorna? Menar ministern det hon sade i tidningen, att den holländska modellen skulle leda till att den fria företagsamheten avskaffas? Om hon inte menade det, vad menade hon då? Om hon menade att den holländska modellen skulle leda till att den fria företagsamheten avskaffas, varför har det inte skett i Holland?
Herr talman! Det var väl bra med ett tydliggörande att all trafik med utländska registreringsskyltar som går på våra vägar inte är illegal. Någonting annat finns det heller inte något belägg för. När det gäller den holländska modellen vore det intressant att veta vad Socialdemokraterna menar att den ska stå för. I den interpellation som Anders Ygeman har skrivit görs också en tolkning: "det vill säga krav på att en chaufför som huvudregel ska vara anställd i det åkeri som har trafiktillståndet." Då blir naturligtvis frågan: Om man är egenanställd, egenföretagare, har sin egen bil och sitt eget tillstånd men - som många gör - kanske jobbar som underleverantör, kanske inom en lastbilscentral, av vem ska man då vara anställd? På vem ska man ställa krav på vilken lön som ska tas ut? Det är faktiskt så att Sveriges Åkeriföretag inte gillar den definitionen av den holländska modellen. Det är till och med så att om den här modellen, även den som Holland har, skulle prövas av EU-instans är det tveksamt om den är i harmoni med det som EU-lagstiftningen säger. Detta har dock inte prövats. Däremot har Holland, eller Nederländerna, låtit utvärdera sin egen lagstiftning. Man skulle ha kommit med en redovisning för lite drygt ett år sedan, men det har ännu inte skett. Även Holland har varit tveksamt till om det här är den bästa vägen. Men är det med mer av hinder, problem och styrning av de olika som man tror att man löser problematiken på våra vägar? Och vad är det egentligen som Anders Ygeman är ute efter? Är det att skapa bättre lönsamhet och bättre företag för våra svenska åkerier? I sådana fall tycker jag att det är mer märkligt att det som Anders Ygeman företräder är att man ska införa en extra beskattning på dem som kör lastbilar. Om det är en utländsk lastbil eller en svensk lastbil spelar ju inte någon större roll. Det är fortfarande skillnader i kostnader som man har att ta hänsyn till. Det enda Anders Ygeman i det här fallet gör är att han påför extra kostnader och gör det svårare att vara just åkeriföretagare i Sverige.

Herr talman! Det är tydligt att det är ett par saker som vi kan sammanfatta den här debatten med. Ministern är rätt citerad i Svensk Åkeritidning. Hon har där sagt att den holländska modellen leder till att den fria företagsamheten avskaffas. Hon kan inte på något sätt försvara den ståndpunkten eller leda i bevis att det skulle vara så. Hon backar 100 procent när hon ställs inför frågan: På vilket sätt skulle den holländska modellens införande leda till att den fria företagsamheten avskaffas? Vad vi har sett exempel på är alltså moderat skräckpropaganda. Det är väl så att valrörelsen närmar sig. Sedan gäller det förmågan att vara underleverantör som egenföretagare. Man lär behöva ett trafiktillstånd om man ska vara egenföretagare i åkeribranschen. Det är den ordning vi har i dag. Om jag ska tro dig skulle du vilja avskaffa den ordningen. Jag vill inte det. Det blir ibland lite konstigt. Jag har här en bild som visar vad det handlar om. Det är utländska chaufförer i tusental som lever på våra vägar. De tvingas bo i sina lastbilar. De utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare och tvingas laga mat med stormkök. Den här bilden är från en rastplast i Sverige, i dag. Ministerns besked är: Det här ska vi få se mer av. Det här ska vi avreglera. Vårt besked är det motsatta. Vi måste ha lagar och regler som garanterar vettiga arbetsvillkor. Vi står upp för den svenska modellen. Vi står upp för att pröva även den holländska modellen, nämligen att man ska kunna vara anställd i det företag som har trafiktillståndet. Vi är beredda att göra någonting åt laglösheten på svenska vägar och stå upp för jobben.
Herr talman! Jag tror att alla människor, oavsett var de bor, drivs av längtan efter att få förverkliga sina drömmar och göra det bästa för sig själva och de sina inom familjen. Många gånger handlar det om möjligheten att få jobba. Inom EU har vi just den fria rörligheten, förutsättningen för människor att studera i olika länder och åka iväg och jobba i olika länder. Det är svenska ungdomar, svenska människor, som åker till andra länder för att jobba och skaffa nya erfarenheter. Precis samma längtan har andra människor i andra EU-länder. Jag hoppas att Socialdemokraterna fortfarande tycker att det är en styrka för den gemenskap som finns inom alla europeiska länder. Detta gäller naturligtvis även åkare och chaufförer som kör lastbil. Det handlar om att kunna få utöva sitt yrke även i andra länder. Det är inget som är olagligt. Det är till och med så att det ger möjligheter för fler människor. När det däremot gäller yrkestrafik och den fria rörligheten på väg är inte EU där i dag. Vi har inte de harmoniserade regler som behövs. Vi har därför en begränsning. Det som i dag framstår som problem i Sverige, och som många seriösa åkare upplever som ett problem, är när det finns personer som fuskar och när det finns företag som fuskar och inte håller sig till det som gäller. Det är väl det vi måste kunna komma åt. Det handlar inte om att sätta upp nya hinder och nya regleringar som egentligen motverkar fler jobb och bättre konkurrenskraft, även för svenska företag. Fusket ska beivras. Det har regeringen tagit ansvar för, och det kommer inom kort förutsättningar som ger verktyg för polisen att slå till där fusk finns.